Herr talman! Det är alldeles uppenbart att markfrågan hör till de frågor som det är besvärligast att komma till rätta med. I markvärdekommittén, där jag själv hade tillfälle att sitta, konstaterade vi att markpriserna gått i höjden ganska kraftigt, inte minst under 1950 och 1960-talen. Vi anvisade också vägar för att komma till rätta med dem. Det är bara en del av de möjligheter som finns.

Samhället är inte utan medel, herr Werner, när det gäller att åstadkomma en hyfsning av problemet. Men vi skall veta att detta ingalunda är någon lätt sak. Om vi bara tar beskattningsfrågan så kan vi konstatera att om man lade en alltför hög beskattning på detta område skulle tomtpriserna stiga ännu mer. Det är alltså ingen kungsväg till en lösning av markvärdeproblemen. Herr Werner säger att utskottet enligt hans förmenande inte angivit tillräckliga skäl för att avstyrka motionen. Men, herr Werner, om inga andra skäl är begripliga så har vi ändå ekonomin att tänka på. Varifrån skall kommunerna få tillräckligt med pengar för att köpa all den mark som herr Werner anser att kommunerna måste ha, eftersom all mark som får bebyggas skulle vara kommunalägd mark? Jag behöver bara ställa frågan för att vi skall få problemet belyst. Det finns i dag inga realistiska möjligheter att klara detta. Jag har full förståelse och all respekt för dem som säger att kommunerna skall ha mer mark. Det tycker jag är en av de viktigaste sakerna. Men den marken måste naturligtvis köpas allteftersom kommunerna växer. Kommunerna skall ha en god markreserv för 10—15 år framåt, och man måste se till att de får den. Men man kan naturligtvis inte tänka sig att kommunerna skall lägga under sig all mark för att klara bebyggelsen. Kommunerna har ytterligare ett redskap i planmonopolet, och det är sannerligen inte att förakta. Därigenom kan en kommun leda utvecklingen, bestämma var byggnaderna skall förläggas osv. Våra kommuner är alltså inte helt utan möjligheter att påverka utvecklingen. Herr talman! Jag anser att utskottet har anfört fullt vägande skäl för avslag på motionen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I detta utlåtande — föranlett av ett par likalydande motioner, som väckts av herr Wennerfors i andra kammaren och av mig — behandlas en hemställan om sådan ändring av den princip varom beslut fattades av 1952 års riksdag att valfri resebyrå ej kan anlitas för resor som bekostas av statsmedel.

Vi har bestämmelser som klart säger att konkurrensen mellan privat och offentlig verksamhet skall vara fri på alla områden där det rimligtvis är möjligt. Här är, tycker jag, ett av de områden där konkurrensen bör kunna vara fri. Utskottets uttalande rimmar illa med bestämmelserna i exempelvis upphandlingskungörelsen. Det finns även andra uttalanden som visar på en tendens att offentlig konsumtion också skall motsvaras av offentlig produktion, vilket jag icke kan godta. För dagen, herr talman, avstår jag från att göra något yrkande.

Herr talman! Det ärende som vi nu skall behandla har tillkommit först efter framställning från lantbrukshögskolan. I denna framställning begärdes 296 000 kronor för vissa grundförbättringsarbeten i Röbäcksdalen, främst täckdikning av åkerjorden. Denna begäran föranledde ingen åtgärd av Kungl. Maj:t, som således inte tog upp den i statsverkspropositionen, detta av flera skäl. Dels har Kungl. Maj:t att se till att pengarna skall räcka även till andra angelägna uppgifter, dels finns det möjligheter att få dessa arbeten utförda utan att de direkt belastar statsbudgeten. Herrar Lundmark och Skoglund i andra kammaren har väckt en motion med samma yrkande som lantbrukshögskolan har gjort. Som framgår av utlåtandet har det blivit majoritet i utskottet för bifall till denna motion. Utskottsmajoriteten motiverar sin ståndpunkt med att det som en följd av 1962 års riksdagsbeslut blivit nödvändigt att utvidga åkerarealen vid Röbäcksdalen. Det har också blivit en utvidgning, och cirka 80 hektar ny åkerareal har tillförts försöksstationen. Nu kan man ställa frågan om det var alldeles nödvändigt med detta tillskott på 80 hektar när man redan dessförinnan hade 100 hektar. Det är naturligtvis en utvidgning som kostar mer än den smakar, och den har krävt och kommer att kräva stora kapitalinvesteringar. Det kan också enligt min mening ifrågasättas om det är lämpligt att skaffa sig så dålig jord att man där inte ens kan producera tillräckligt med foder till djuren. Vi reservanter är inte alls motståndare till rationell drift. Men det kan diskuteras om man i dagens läge skall uppodla och iordningställa så dålig mark när vi måste lägga ned jordbruk med kanske bättre jord för att hindra överskottsproduktion. Även om man kan ha en avvikande mening om huruvida en så stor försöks gård behövs eller inte har vi reservanter med hänsyn till vad som redan har gjorts i denna fråga inte velat direkt motsätta oss att begärda förbättringsarbeten blir utförda. Men vi har inte velat vara med om att de skall belasta kapitalbudgeten för nästa budgetår. Här är det nämligen så att en del arbeten vid lantbrukshögskolans avdelning i Röbäcksdalen tidigare har utförts som beredskapsarbeten, och i princip borde nu aktuella dräneringsarbeten också kunna komma i fråga som beredskapsarbeten. Den mark som skall täckdikas i Röbäcksdalen är dessutom upptagen under domänverkets markfond, och då finns också den möjligheten att domänverket självt utför detta arbete, vilket enligt min mening vore naturligt. Då förutsättningar således finns att få här ifrågavarande arbeten utförda utan att man behöver anvisa medel på kapitalbudgeten genom att i stället Ilåta domänverket utföra arbetena yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Såsom framgår av utskottshandlingarna beslutade riksdagen 1949 att en central forskningsoch försöksanstalt på jordbrukets område skulle inrättas i Norrland och förläggas till Röbäcksdalen i närheten av Umeå. Under 1950 och 1960-talen har denna försöksanstalt byggts ut i olika etapper. Numera är Röbäcksdalen förläggningsort för såväl fältoch trädgårdsförsök som husdjursförsök. 1962 års riksdagsbeslut om husdjursförsök i Röbäcksdalen har resulterat i att en försöksladugård för 180 nötkreatur samt ett fårhus för 300 tackor har uppförts. En så betydande mängd djur kräver naturligtvis stora foderproducerande arealer. Röbäcksdalen omfattar numera 180 hektar åkerjord, varav 80 hektar nytillskott. Av nyförvärvet är 68 hektar odikade och i omedelbart behov av omfattande grundförbättringsarbeten. Lantbrukshögskolan har i sina anslagsäskanden för budgetåret 1969/70 begärt anslag med 296 000 kronor och framhållit vikten av att dessa grundförbättringsarbeten blir snabbt utförda. Problemen vid Röbäcksdalen har ytterligare påtalats och understrukits i motion II: 404 av herrar Lundmark och Skoglund. Som länsbor känner motionärerna väl förhållandena på platsen och behovet av dessa förbättringsåtgärder. Vid utskottsbehandlingen har man funnit att alla skäl talar för att berörda förbättringsarbeten kommer snabbt till stånd. De begärda förbättringsåtgärderna vid Röbäcksdalen är en grundläggande förutsättning för att tidigare gjorda investeringar blir rationellt utnyttjade. Röbäcksdalens försöksverksamhet bör så snabbt som möjligt bringas till full aktivitet för att Röbäcksdalen skall bli det försöksceentrum för Norrland på jordbrukets område som riksdagen avsett.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

Herr talman! Jag vill instämma i det yrkande som herr Skagerlund nyss gjorde. Herr Mossberger gjorde emellertid ett par uttalanden, som jag skulle vilja ha en förklaring till. Han frågade om det verkligen var nödvändigt med denna utvidgning med 80 hektar. Sedan man uppfört byggnader och planerat rörelsen i Röbäcksdalen för ett visst antal djur måste man väl ändå skaffa erforderlig jord? Herr Mossberger undrade vidare om man borde ha köpt 80 hektar mark som var så dålig. Ja, enligt de upplysningar som vi har fått har det inte funnits någon annan mark tillgänglig. Jag vill för övrigt fråga: Hur sköts sådana här angelägenheter, om man inte, innan man bygger, planerar och projekterar, ser till att man har mark så att det hela kan fungera? Herr Mossberger vill inte att detta skall belasta kapitalbudgeten. Täckdikas jorden av sig själv? Arbetet måste ju betalas, och då är det riktigast att kostnaderna får belasta det konto dit de hör. Som all mark tillhörig kronan är även denna mark bokförd under domänverkets markfond. Men är det därför riktigt att domänverket som, enligt vad vi beslutat, skall skötas fullt affärsmässigt, skall belastas för iordningställande av mark till Röbäcksdalens försöksanstalt? Jag kan inte finna det riktigt. Om vi har sagt a när det gäller Röbäcksdalen måste vi även säga b och se till att försöksanstalten får erforderlig mark och att denna sätts i sådant skick att anstalten kan fungera. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är riktigt att jorden inte täckdikar sig själv. Men här är det ju domänverket som förvaltar denna jord och som sedan utarrenderat den till lantbrukshögskolan. Det är ungefär detsamma som om herr Skårman ägde en gård. Då blir det ju i realiteten herr Skårman som står för kostnaderna, även om arrendatorn drar nytta av utförda arbeten. Motionärerna åberopar 1962 års beslut. Vi skall inte dra upp någon diskussion om detta, men det är felaktigt återgivet i motionen. 1962 års riksdag beslöt en utbyggnad till 50 mjölkkor och 100 tackor jämte ungdjur i stället för som motionärerna nu säger 80 mjölkkor, 300 tackor osv. Denna utbyggnad har tillkommit på annat sätt. Det sades också i riksdagsbeslutet av 1962 att »därmed synes spörsmålet om marktillskott och nybyggnader för nötkreatursstall kunna skjutas på framtiden». Jag vet inte om motionärerna och utskottsmajoriteten möjligen har gjort en förväxling, ty det var en reservation som 1962 vann riksdagens bifall, och den förutsåg det antal djur som jag nämnt, nämligen 50 respektive 100. Det är detta som föranlett denna utbyggnad. Det var utskottsmajoriteten som den gången ville ha ett större antal, men riksdagen antog reservationen. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Som motionärer upplever vi väl litet var ibland att vi blir chockade när vi ser hur utskottet har behandlat våra motioner. Jag måste säga att jag blir det i alldeles speciell grad när det gäller konstitutionsutskottets utlåtande nr 15. Vi brukar i högtidliga sammanhang och kanske också ibland till vardags brösta oss över vår högt stående demokrati och även över våra fria val. Från den utgångspunkten blir man förvånad över att utskottet yrkar avslag på en motion som innehåller ett förslag som, om något, skulle innebära ett ytterligare skydd för medborgarna vid valtillfällen, så till vida att man också, om man så vill, skulle kunna underlåta att rösta utan att det gavs offentlighet åt det.

Det är ju alldeles klart, och jag behöver inte utveckla det vidare, att det i och med denna insyn ges stora möjligheter att, jag vill kanske inte säga utröna men komma ganska nära, om man vill söka spåra den politiska inställningen eller hemortsrätten hos medborgare som inte röstat. Utskottet har i sin skrivning varit mycket fåordigt — ibland kan det ju vara bäst. Utskottet hänvisar till tidigare behandling av en likalydande motion år 1964. Jag har inte forskat i tidigare riksdagstryck, och min motion är ingen som helst uppföljning. Den har tillkommit på grund av att människor har vänt sig till mig och talat om dessa problem. Utskottet refererar nu vad utskottet anförde i sitt utiåtande nr 10 år 1964 med anledning av likalydande motioner i frågan. Utskottet framhöll »att röstlängdens offentlighet var ett uttryck ej allenast för den allmänna offentlighetsgrundsatsen utan även för vallagstiftningens speciella hänsyn. Denna bygger sålunda på grundprincipen, att valförrättning skall vara offentlig, med möjlighet till full insyn från allmänheten men med väl garanterat skydd för valhemligheten i dess förut angivna betydelse. Sålunda sker både röstavgivningen, den preliminära rösträkningen och den slutliga sammanräkningen inför öppna dörrar. Ett led i detta system är, att även röstlängd, som ligger till grund för valet, skall vara offentlig handling. Avsikten med dessa bestämmelser är att skapa starka garantier för förrättade vals äkthet och mot obehöriga förfaranden.» Jag har läst detta avsnitt flera gånger. Jag har för det första svårt att förstå vissa formuleringar. För det andra förstår jag inte varför man refererar dessa självklarheter, som jag med min motion inte på något sätt har velat komma till livs. Att valen skall vara offentliga, att sammanräkningen skall vara offentlig, att vallängden skall vara offentlig — givetvis fram till den tidpunkt då valförrättning har skett — allt detta är regler som är väsentliga och som jag inte på något sätt med min motion försökt få någon ändring på. Jag tycker, herr talman, att utskottet har angripit denna fråga från fel utgångspunkt. Utskottet skulle ha angripit den från den utgångspunkten att medborgarens absoluta integritet är det väsentliga. Från den utgångspunkten måste man komma till ett annat resultat än vad utskottet här kommit till. Då måste man undersöka om det inte är möjligt att på annat sätt förebygga de eventuella men mycket sällan uppkommande situationer då det måhända kan vara nödvändigt att ha tillgång till vallängden också efter ett val. Jag tror att en sådan möjlighet skulle kunna skapas utan att man behöver skicka tillbaka vallängden för full insyn. Det borde vara möjligt för en medborgare att om vallängden exempelvis bevaras på länsstyrelsen vända sig till denna och fråga huruvida vederbörandes egen röst är avprickad. Det finns säkert möjligheter att lösa dessa problem. Herr talman! Jag kan inte finna annat än att om man verkligen vill ha fullständig garanti för medborgarens integritet i detta sammanhang så borde vallängden efter förrättat val icke vara offentlig handling. Jag ber av den anledningen ait få yrka bifall till motionen.
Herr talman! Som nyss nämndes behandlades denna fråga 1964, vilket också nämns i reciten till utskottets utlåtande. Vid det tillfället påpekades kraftigt att röstlängderna hör till de handlingar som bör vara offentliga. Det är att märka att 1964 fanns det sex reservanter. Efter vad jag förstår har det i år inträtt en sinnesförändring. Nu är nämligen hela utskottet utan några reservationer helt ense om offentlighet i det här fallet. även de som avgivit ett särskilt yttrande har samma uppfattning. Jag vill tillägga att jag har svårt att förstå påståendet att man skulle kunna avläsa den politiska hemvisten för sådana som icke har röstat. Det måste väl bygga på gissningar och ingenting annat.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

Herr talman! Det är naturligtvis glädjande för en utskottsordförande att kunna tala för ett enhälligt utskott. Även i en sådan stark ställning borde dock ordföranden kunna använda något argument för att slå ihjäl en motion, vilket han i detta fall inte på något sätt gjorde. Han ville snarast framställa min framstöt som på något sätt reaktionär, vilket väl måste anses vara en mycket underlig tolkning. Jag håller med utskottsordföranden att man med nuvarande ordning kanske inte direkt kan avläsa den politiska hemvisten för folk som inte röstat.

Det är från medborgarnas synpunkt inte tillfredsställande med en sådan situation, och den är inte heller nödvändig. Såsom jag tidigare sagt finns det möjlighet att ordna det så att man tillgodoser säkerhetssynpunkten att en medborgare själv i efterhand skall kunna kontrollera att hans röst prickats av i vallängden. Jag tycker att vad man här från utskottets sida anför visar misstänksamhet mot de människor som praktiskt har hand om valen, antingen förtroendemännen som sitter i valnämnden eller vederbörande tjänstemän på länsstyrelserna. Denna misstänksamhet anser jag alldeles obefogad.

Herr talman! Författningsdebatten har hittills huvudsakligen gällt de centrala statsorganen, riksdag och regering. Riksdagen har dock vid skilda tillfällen uttalat att de regionala och l1okala organens ställning inom folksty relsen måste bli föremål för prövning. Vikten av en förstärkning av den regionala demokratins medborgerliga förankring har också med jämna mellanrum understrukits i riksdagen och inte minst i denna kammare. Frågeställningen har vidare gällt uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunerna på skilda nivåer. Den statliga länsförvaltningens organisation, länsindelningen, den kommunala självstyrelsens förutsättningar och organisation har varit föremål för riksdagens överläggningar tid efter annan. I år har väckts en motion som ligger till grund för förevarande utskottsutlåtande. Den mynnar ut i ett krav på att en skyndsam samlad utredning av den regionala och lokala förvaltningens uppgifter och organisation skall företas. Utskottsmajoriteten har dock inte varit beredd att tillmötesgå detta yrkande. Man hänvisar till den arbetsgrupp vars tillsättande riksdagen föregående år förordade och utgår från att den kommer att tillsättas inom den närmaste tiden. Detta kan vi emellertid inte vara nöjda med. En reservation har därför fogats till utlåtandet. Sedan föregående års riksdag behandlade frågan har en del viktiga saker inträffat som man måste observera för att kunna ha en mening i denna fråga. För några månader sedan presenterade länsdemokratiutredningen sitt betänkande »Förvaltning och folkstyre». Där framläggs förslag som i stor utsträckning förtjänar att beaktas. Tanken är att en stor del av de uppgifter som nu handhas av statliga länsmyndigheter skall överföras på landstingen och deras förvaltningar. Länsplaneringsfrågorna är inte minst betydelsefulla i detta sammanhang. Ett förverkligande av denna utrednings förslag skulle innebära att frågor som nu är undandragna medborgerlig kontroll ställs under demokratiskt inflytande. En decentralisering av beslutsfattandet är angelägen, men det räcker inte med att decentralisera till statliga regionala myndigheter. För att deentraliseringen också skall innebära en vitalisering och en fördjupning av demokratin måste ett politiskt ansvar kunna utkrävas. I arbetet på att skapa en organisation som möjliggör detta utgör länsdemokratiutredningens principförslag en god grund. Länsdemokratiutredningens = förslag står i motsättning till länsförvaltningsutredningens förslag i det betänkande som framlades år 1967 och som är benämnt »Den statliga länsförvaltningen». I detta föreslås bl.a. att beslut i viktiga planeringsfrågor skall fattas av landshövding och tio representanter för länets befolkning. Av dessa föreslås att fyra skall utses av Kungl. Maj:t och sex av landstingen. En sådan organisation lämnar mycket övrigt att önska när det gäller en demokratisk förankring. Därför kan knappast länsförvaltningsutredningens betänkande tilldra sig något större intresse i diskussionerna om en fördjupad demokrati på länsplanet. Här måste också erinras om den senaste tidens aktiviteter beträffande kommunsammanläggningen. Regeringen aktualiserade ju i höstas frågan om ett tvångsmässigt sammanförande av de i kommunblocken ingående kommunerna till storkommuner, och förslag med detta syfte har också aviserats till innevarande års riksdag. Av den departementspromemoria, benämnd »Kommunindelningsreformens fullföljande», som sänts ut till kommunerna, landstingen och en del organisationer för yttrande framgår också att regeringen är beredd att överge den frivilliglinje som var den bärande principen när riksdagen fattade sitt beslut år 1962. Detta måste beklagas. Det är av utomordentligt stor betydelse att kommunsammanläggningarna kan ske utan tvång. Genom en tvångslagstiftning riskerar vi att stora värden i den kommunala demokratin spolieras. Man måste allvarligt fråga sig vilka konsekvenserna blir för den samhörighetskänsla som utvecklats i det primärkommunala arbetet vid en sammanläggning som genomföres utan att enighet råder om att en sådan bör komma till stånd. Och vilka följder får den minskade folkrepresentationen för den kommunala demokratin? Detta är angelägna frågeställningar. Vi bedömer det som mycket viktigt att få dessa frågor besvarade innan åtgärder vidtages. Det uttalande som riksdagen gjorde 1962 utmynnade ju i att en arbetsgrupp satts i verksamhet för att tänka igenom hur den kommunala demokratin inte bara skall bibehållas utan även utvecklas. Det beklagliga är att något resultat ännu icke har redovisats av denna arbetsgrupp. Frågan om kommunsammanläggningen måste också ses mot bakgrunden av länsdemokratiutredningens förslag. Som motionärer och reservanter framhåller måste man först klargöra uppgiftsfördelningen mellan staten, landstingen och primärkommunerna, innan man överväger att tvinga fram ändringar i den kommunala indelningen. En skyndsam utredning av den regionala och lokala förvaltningens organisation bör sålunda företas. I de utredningar som jag tidigare nämnt finns mycket värdefullt material som kan användas som underlag för en mera samlad översiktlig utredning. Utredningsarbetet skall förutom på uppgiftsfördelningen naturligtvis inriktas på ett förstärkande av den folkliga självstyrelsen och tryggande av den samhälleliga styrningens medborgerliga förankring. Herr talman! Jag hemställer om bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Folkpartiets representanter i konstitutionsutskottet har i reservation till utskottets utlåtande ställt sig bakom de krav på utredning av den regionala och lokala förvaltningens uppgifter och organisation som framförts motionsvis. Då herr Pettersson i Kvänum alldeles nyss redogjort för bakgrunden till motionen och motiven för reservanternas ställningstagande skall jag begränsa mig till ett par påpekanden. Konstitutionsutskottet förklarade vid förra årets riksdag i yttrande över motioner med liknande syftning, att kommunerna befann sig i ett viktigt utvecklingsskede, att nya framtidsperspektiv öppnats genom »den kommunblocksreform som riksdagen beslöt 1962 och som nu successivt genomförs på frivillighetens väg». Utskottet erinrade om de många utredningarna och framhöll att det fanns ett starkt önskemål om en samordning av utredningsarbetet men ville inte föreslå att en övergripande utredning tillsattes omedelbart. »En sådan åtgärd skulle», heter det i utskottets utlåtande, »ytterligare komplicera utredningsläget.» Det bör observeras att en av de viktigaste utredningarna, nämligen länsdemokratiutredningen, vid det tillfället inte hade avslutat sitt arbete. Man nöjde sig, inte minst av det skälet, med att föreslå tillsättande av en arbetsgrupp med uppgift att »kartlägga arbetsuppgifterna och dra upp riktlinjerna för en samlad översyn av den kommunala demokratin». Det man syftade fram emot var alltså en utredning, en samlad översyn av allt det omfattande utredningsmaterial som presenterats av de många utredningarna. Denna arbetsgrupp har emellertid inte tillsatts, trots att det nu gått närmare ett år sedan riksdagen fattade sitt en hälliga beslut. Detta måste, herr talman, betraktas som högst egenartat och anmärkningsvärt. Då vi nu beklagligt nog befinner oss i den situationen att arbetsgruppen inte tillsatts och frågan därmed inte avancerat, finns det all anledning att erinra om det av 1968 års riksdag framförda önskemålet. Det är sålunda inte egentligen någon ny utredning som begärs, eftersom önskemålet om en utredning förelåg redan förra året. Vad arbetsgruppens arbete skulle mynna ut i var ju just en utredning. Vilken utredningsmetodik som kan vara lämpligast i det läge vi nu befinner oss i kan givetvis diskuteras — det väsentliga är att arbetet kommer i gång så snabbt som möjligt. Jag vill avslutningsvis erinra om att förhållandena nu — närmare ett år sedan riksdagen fattade sitt beslut — är förändrade i åtminstone två väsentliga avseenden; dels genom att regeringen tagit initiativet till att eventuellt tvångsvis genomföra kommunindelningsreformen, dels genom att länsdemokratiutredningen avslutat sitt arbete. De framlagda förslagen är dessutom starkt divergerande.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

Herr talman! I frågan om ett utredningskrav för att främja den kommunala demokratin har jag och min partikamrat herr Svenungsson, såsom framgår av utskottets utlåtande, inte riktigt samma uppfattning. Jag tillhör utskottsmajoriteten, medan herr Svenungsson har anslutit sig till reservationen. Båda har vi säkert samma uppfattning så till vida att vi anser att i den mån så är möjligt skall vi på bästa sätt söka tillvarata de värden som ligger i uttrycket demokrati och kommunal självstyrelse. Vid alla tillfällen kan användas uttrycket demokrati och nästan lika ofta uttrycket kommunal självstyrelse. Men dessa ord och detta uttryck kan användas så ofta att det ibland kan bli fråga om ett missbruk. Jag betecknar det inte som ett missbruk att använda orden demokrati och kommunal självstyrelse i detta sammanhang, men jag vill påpeka att de används ofta och alt missbruk kan förekomma. Såsom reservanterna redan har sagt har det inte saknats utredningar när det gäller arbetet på länsplanet, som primärkommunerna i hög grad är berörda av. Inte mindre än fyra utredningar är slutförda i detta sammanhang, och vi väntar på resultatet. Dessa fyra utredningar är, vilket redan antytts: länsdemokratiutredningen, länsförvaltningsutredningen, landskontorsutredningen och länsindelningsutredningen. Därtill kommer, vilket också framhållits av dem som talat för reservationen, att i samband med behandlingen av författningsreformen förra året riksdagen hemställde att det skulle tillkallas en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp, som skulle följa och uppmärksamma vad som händer beträffande den kommunala självstyrelsen och demokratin. Denna arbetsgrupp har inte blivit tillsatt. Efter vad jag kan förstå har regeringen rättigheten att själv bestämma tidpunkten för när en utredning eller arbetsgrupp skall tillsättas. Jag har i varje fall inte vid konstitutionsutskottets dechargebehandling hört talas om att någon anmärkning skall föras fram därför att det dröjt en tid innan regeringen verkställt riksdagens framställning om att en arbetsgrupp vad gäller den kommunala demokratin skall tillsättas. Regeringen och statliga myndigheter har inte alltid så bråttom. Utskottsmajoriteten har uttalat att den utgår från att denna arbetsgrupp kommer att tillsättas under den närmaste tiden. När det gäller att rädda vad vi vill rädda anser jag att detta uttalande väger tyngre än ett bifall till reservationen och en beställning av en ny utredning skulle göra. Det måste vara en viss ordning i riksdagsarbetet liksom på alla andra områden.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

Herr talman! Herr Sveningsson säger att det måste vara en viss ordning i riksdagsarbetet, och vi är väl alla angelägna om att så skall vara fallet. Men om vi tycker att förhållandena inte är riktiga eller att frågorna inte handläggs i enlighet med riksdagens beslut — tt.ex. riksdagens beslut 1962 att en arbetsgrupp skulle ta hand om just dessa frågor beträffande utvecklingen av den kommunala demokratin — måste vi göra någonting åt det.

Herr talman! När det talas om ordning kanske vi skall komma till ordningen. Vi skall komma ihåg vad utskottet skrev 1968, nämligen att denna arbetsgrupp skulle tillsättas för att man skulle få fram de problemställningar som skulle vara föremål för denna utredning, syftande till en fördjupning av den kommunala demokratin. Men man sade samtidigt att man inte kunde börja arbetet förrän bl.a. länsdemokratiutredningen var färdig. Dessutom sade man att man skulle göra det i samband med beslutet om den partiella författningsreformen. Jag skulle egentligen inte behöva erinra om att det definitiva beslutet om den partiella författningsreformen fattades bara för några veckor sedan. Man bör alltså tänka på det när man talar om denna sak — annars är man avgjort ute i ogjort väder. Det torde också vara känt att kommunikationsministern svarade på en interpellation i andra kammaren den 13 mars. Han sade att riksdagen har uttalat önskemål om att det i anslutning till författningsbeslutet skall vidtas förberedelser för en genomgripande översyn av den kommunala demokratins problem. Han meddelar att han inom kort kommer att ta upp dessa frågor till övervägande med företrädare för de politiska partierna och kommunförbunden. Denna diskussion skall alltså föregå utformningen av direktiven. Man kan alltså säga att regeringen är i färd med att effektuera de önskemål som har uttryckts av utskottet och som har accepterats av riksdagen. Några försyndelser har det alltså inte varit fråga om. Beträffande kommunindelningsfrågan vet herr Harald Pettersson lika väl som jag att en proposition i den frågan är aviserad. Det blir väl tillfälle att behandla de problem, som herr Pettersson nu tar upp, i samband med behandlingen av denna proposition. I annat fall är man väl också i viss mån ute i ogjort väder — för att inte säga att man pratar i luften. Herr talman! Med stöd av vad utskottet här har framhållit ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att utskottets ärade ordförande företräder den mening som han här har givit till känna är mycket förståeligt, då han också representerar regeringspartiet. Låt mig bara säga att denna reservation också är ett utryck för den allmänna missbelåtenhet som i varje fall vi inom centerpartiet känner — det har också visat sig att folkpartiet hyser samma mening — med det sätt på vilket regeringen under lång tid har hanterat denna fråga. Det är ju intressant, och vi skall naturligtvis med mycket stort intresse ta del av vad Kungl. Maj:t kommer att föreslå i sin proposition. Men vad propositionen kommer att innehålla är ju inte känt för oppositionen, däremot är det kanske känt för regeringspartiet. Det är den stora skillnaden.

Jag erinrade om 1962 års beslut, ett beslut som fattades i ganska stor enighet. Denna berodde på att man med 1962 års beslut uttryckligen avsåg att vi under denna tid skulle ha fått i varje fall förslag som hade visat på vilket sätt som den kommunala demokratin, inte minst på det primärkommunala planet, kunde utvecklas. Här upplever vi nu en period, där det praktiskt taget inte hänt något på området. Vad som hänt under året och vad som hände omedelbart efter valet i höstas var att man aviserade om tvånget för kommunerna att gå samman och bilda storkommuner, vilket vi bestämde om 1962. Detta beslut, som nu skall föreläggas riksdagen, står i direkt strid med 1962 års riksdagsbeslut. Vi hade kunnat stimulera och säkerligen på frivillighetens väg kunnat få en betydligt snabbare kommunsammanläggning om vi hade angripit hela problemet från det håll som det måste angripas från.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande förklarade att skälet till att arbetsgruppen inte tillsatts är att den partiella författningsreformen inte antagits definitivt förrän i år. Jag tror inte att det är det verkliga skälet. Annars kan man fråga sig: Varför skulle riksdagen fatta detta beslut innan riksdagen beslutat om författningsreformen? Läser man konstitutionsutskottets utlåtande från förra året får man en annan uppfattning. Där sägs att det är ett starkt önskemål att få till stånd en samordning av utredningsarbetet på det regionala planet. Men utskottet säger sig inte kunna föreslå en övergripande utredning av den kommunala demokratins problem omedelbart. En sådan åtgärd skulle ytterligare komplicera utredningsarbetet säger man. Men förberedelserna för ett större initiativ måste också ägnas betydande omsorg. Det är angeläget att förberedelserna sätts i gång, och det är dessa förberedelser som jag har efterlyst här.

Herr talman! Detta är en besvärlig fråga särskilt som det är så många utredningar som arbetar med den. Det är kanske något underligt för oss som var med om 1962 års beslut att nu uppmanas att med glatt mod avvakta en proposition, som av allt att döma går stick i stäv med det tidigare beslutet. Det var, herr talman, egentligen en annan del av historieskrivningen som jag vill be kammaren ägna uppmärksamhet ett ögonblick. Majoriteten bak om konstitutionsutskottets utlåtande påpekar att den arbetsgrupp som riksdagen har förordat ännu inte tillsatts. Utskottet utgår från att så sker inom den närmaste tiden. Utskottets ordförande har upplyst oss om att vi kan vänta att arbetsgruppen tillsätts inom den närmaste tiden. Herr Sveningsson har sagt att det får vara någon ordning och reda i riksdagsarbetet. Jag konstaterar då att man har blivit mera anspråkslös i år än förra året. Till herr Richardson har sagts — när han klagade över att det nu har gått närmare ett år utan att den grupp som man begärt har tillsatts — att han skulle ta det lugnt. Man kan inte få en arbetsgrupp tillsatt så snabbt som han tänkt sig. Ser man på konstitutionsutskottets betänkande från förra året kan man konstatera att utskottet där skrivit om hur sakerna framskridit. Utskottet säger: »Vid ställningstagandet till de nu åter framförda utredningskraven är läget ytterligare förändrat jämfört med förra året.

Denna var enligt utskottets mening inte inne förrän det pågående utredningsarbetet, som delvis är av grundläggande natur, förts längre. Både utredningarnas framskridande och den partiella författningsreformen talar i dag för att en sådan samlad översyn som här åsyftas bör komma till stånd inom kort.» Där talar man alltså inte om »inom den närmaste tiden» utan om »inom kort».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

Herr talman! Alltsedan budgetåret 1963/64 har vi tillämpat den redovisningsprincipen, att de olika anslagen, i vad avser kommunikationsverkens investeringar, under varje kapitalfond har sammanslagits till ett kollektivanslag. Mot den principen, herr talman, har vi från vårt parti aldrig riktat någon kritik. Den nämnda principen innebär också att utöver ramen en viss marginal skulle finnas tillgänglig för att, som det heter, möjliggöra en av konjunkturmässiga eller eljest av särskilda skäl påkallad höjning av medelsförbrukningen under löpande budgetår. Herr talman! Vi har heller aldrig haft annat än ett instämmande att göra även i den principiella frågan. Sedan denna princip för flera år sedan infördes har Kungl. Maj:t varje år lagt en marginal på cirka 10 procent på respektive kollektivanslag. Under årens lopp har vi från förutvarande högerpartiets, numera moderata samlingspartiets sida många gånger haft avvikande mening då det gäller den procentuella storleken av denna marginal. Jag vill erinra om att vi några år tidigare gick så långt att vi i motioner skar bort hela den tioprocentiga ramen, under det att vi för exempelvis ett år sedan avstod från att över huvud taget föreslå några besparingar på de då föreslagna cirka 10 procenten. Vi gjorde det med hänsyn till den konjunkturbedömning som ändå måste läggas till grund för ett ställningstagande till marginalens storlek. Vi har i år inte på någon punkt gått emot själva investeringsramen som sådan på respektive kollektivanslag, men med den konjunkturbedömning som vi i år ansett oss ha skäl att göra, har vi frågat oss om det skall vara nödvändigt att belasta budgeten med så stor marginal som hela 10 procent. Skulle man helt instämma i finansministerns bedömningar ur konjunktursynpunkt kan man kanske ifrågasätta om det över huvud taget skulle behövas någon marginal i år. Nu har vi nöjt oss med att säga att marginalen, som i statsverkspropositionen ändå är så stor som 10 procent, dvs. i runt tal 100 miljoner kronor, kanske är litet för stor. Vi har sagt att det borde kunna räcka med ungefär 5 procent. Därför har vi i en motion visat på en besparingsmöjlighet i budgeten på i runt tal 50 miljoner kronor. Det är detta, herr talman, som återfinns i reservationen, till vilken jag med detta korta anförande ber att få yrka bifall.

Herr talman! Den form för anslagsredovisning med en marginal av 10 procent som vi nu tillämpar beslöts 1962, och den började tillämpas budgetåret 1963/64. Sedan har den använts hela tiden, och jag tror man utan tvekan kan säga att erfarenheterna varit goda. Det finns ingen anledning att ändra på denna form av redovisning, utan den bör i fortsättningen tillämpas på samma sätt. Därutöver anser jag det vara viktigt att notera en del synpunkter på herr Strandbergs yttrande i fråga om moderata samlingspartiets inställning. Första gången beslut fattades rådde ingen opposition mot denna form av redovisning, utan då genomfördes den enhälligt. Sedan har moderata samlingspartiet haft litet olika uppfattningar härom: Vid ett tillfälle skulle 10 procent bort helt och hållet, förra året motionerade man inte alls, och i år har man tänkt sig en annan form av redovisning och talar om ett avrundat belopp av 50 miljoner kronor, vilket innebär fyra till fem procents minskning. Jag tycker inte man kan finna någon genomtänkt klar linje häri, som kan övertyga oss om att denna form av redovisning skulle vara bättre. Jag anser därför, herr talman, att den nuvarande formen för redovisning bör tillämpas även i fortsättningen med hänsyn till det goda resultat den givit. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hade hoppats att herr Bengtson av mitt första inlägg skulle ha förstått att vi är helt ense om principerna både vad gäller själva kollektivanslutningssystemet och marginalsystemet. Herr Bengtson måste väl ändå gå med på att konjunkturbedömningarna skiftar år från år. Vilken marginal som skall tilläggas enligt 1962 års riksdagsbeslut är klart hänförlig till att man av konjunkturmässiga eller eljest särskilda skäl kan behöva ha medel till förfogande. Det är den punk ten vi har att diskutera. Herr Bengtson bedömer tydligen konjunkturutvecklingen som identiskt lika från 1962 år från år. Det gör icke vi.

Herr talman! Som statsutskottet anför väcktes även under fjolåret motioner om elektrifiering av bandelen Borlänge—Mora. Motionerna avstyrktes då av utskottet under hänvisning till av statens järnvägar lämnade uppgifter angående en verkställd elektrifieringskalkyl för bandelen i fråga samt under hänvisning till att förhandlingar om ökade virkestransporter pågick. Utskottet säger nu: »Enligt vad utskottet erfarit har emellertid utvecklingen i olika avseenden inte bedömts bli sådan att en elektrifiering av bandelen f. n. är tillräckligt motiverad. Bl. a. under hänvisning härtill avstyrker utskottet även de nu väckta motionerna i frågan.» Utan tillgång till erforderliga uppgifter är det svårt att bedöma de eko nomiska förhållandena för en elektrifiering nu eller framdeles. Det kan dock finnas anledning till vissa frågeställningar. Bandelen Stockholm-—Mora är elektrifierad fram till Borlänge. Med en utsträckning av elektrifieringen också till Mora skulle man kunna ha genomgående elektriska tåg ända till sluthållplatsen Mora. De två dieseldrivna tåg som anskaffats för den genomgående trafiken — Dalpilen och Siljan — har även de kostat åtskilligt. Om jag inte misstar mig är det mellan 20 och 25 miljoner kronor.

Åtskilliga miljoner är nedlagda här, som i varje fall beträffande dessa tåg inte utnyttjas. Man kan också, som vi har sagt i vår motion, fråga sig hur stora reparationskostnaderna har varit för tåget Siljan.

Har SJ lok av den kapaciteten att sätta in, så blir det inte fråga om någon nyanskaffning. Skulle sådana lok behöva anskaffas, blir ju även detta en avsevärd kostnad. Vidare kan man nog inte helt bortse från de luftföroreningar som förorsakas av de dieseldrivna tågen. Föroreningarna kanske inte är så svåra utefter banan. De är naturligtvis värre vid stationer där växlingar äger rum. Det är alltså en hel rad ekonomiska problem som den enskilde inte har möjlighet att bedöma. Det finns emellertid anledning att ställa frågan om det inte, nationalekonomiskt sett, vore ändamålsenligt att elektrifiera även sträckan Borlänge—Mora. Herr talman! Jag ber att få yrka bi

Herr talman! Det kanske finns vissa skäl som talar för en elektrifiering av bandelen Borlänge—Mora. Jag tycker att det är riktigt att frågan kommer upp till debatt och att herr Nils Nilsson redogjort för sin inställning. Utskottet har emellertid funnit det svårt att rekommendera några åtgärder från riksdagens sida. Vi har fått ta del av uppgifter från en utredning som gjorts, och därav framgår att utredningsmännen inte ansett att man borde ta itu med elektrifiering. Vi finner det inte vara en lämplig form för agerande i denna rätt invecklade sak att riksdagen skulle lägga sig i de överväganden som sker. Ett bifall till motionerna skulle också bli prejudicerande. Många som önskar en bandel elektrifierad skulle vilja se att den frågan kom under riksdagens behandling. Utskottet finner det litet för besvärligt att sådana frågor löses på det sättet. Herr talman! Med denna mycket milda motivering ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns till denna punkt inte någon reservation, inte ens en blank sådan. Jag dristar mig ändå att ta till orda i denna fråga. Det sades helt nyligen i debatten här i dag, att vi eftersträvade en bra arbetsordning inom riksdagen. Hur har det nu gått till när vi i statsutskottet behandlat sjöfartsverkets fond och i anslutning härtill tagit upp fyra olika motioner till prövning? Dessa fyra motioner berör samtliga frågan om den framtida kanaltrafiken, förbindelserna mellan Vänern och Västerhavet. Nu inträffar följande. Statsutskottets fjärde avdelning har behandlat frågan, skickat sitt förslag till utlåtande till statsutskottet in pleno, och statsutskottet in pleno har till behandling upptagit punkten 11. Det gjordes tisdagen den 11 mars, dvs. tisdagen i föregående vecka. Det synnerligen märkliga inträffar nu, att redan dagen därpå — onsdagen den 12 mars — aviserar departementschefen en proposition till april månad rörande bland annat utbyggnad av Trollhätte kanal. Huruvida departementschefen kommer att beröra även Göta kanals västgötadel det vet han inte nu. Vi har alltså, herr talman, suttit och realbehandlat dessa motioner. Vi har avslagit samtliga, även om skrivningen är positiv. Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t snarast möjligt skall förelägga riksdagen beslut i frågan.

Det har gjorts även i denna fråga. Men det skall väl ändå inte behöva vara så i vår arbetsordning, att det uteslutande skall förekomma en kontakt bara åt ena hållet, som innebär att våra utskott skall behöva skicka ut spårhundar till Kungl. Maj:ts kansli för att få reda på vilka förslag herrar statsråd tänker lägga fram i riksdagen. Den möjligheten borde också kunna finnas att man illa snabbt från ett departement till det berörda utskottet aviserar propositioner som man tänker lägga i riksdagen men som vederbörande utskott inte har kännedom om. Man kan allvarligt börja ifrågasätta vilken metod som skall användas i riksdagens arbete. De motioner som vi här avslår skall ju rätteligen tagas upp till behandling samtidigt med den proposition som nu är aviserad. Jag kan inte finna att vad som nu har skett innebär en rimlig arbetsordning. Med hänvisning till de skäl som jag har anfört ber jag, herr talman, att få yrka dels bifall till momenten 1 och 2 i utskottets hemställan, dels återremiss till utskottet i fråga om alla under punkten 11 behandlade motioner.

Herr talman! Jag tänker inte på något sätt polemisera mot herr Strandberg utan instämmer till största delen i det han sade. Vad som nu har inträffat är inte något föredömligt förfaringssätt från regeringens sida när det gäller propositioner som regeringen har för avsikt att underställa riksdagen. Jag har emellertid inte funnit det lämpligt att gå samma väg som herr Strandberg. En återremiss skulle mera innebära en formell behandling. Det heter i utskottsutlåtandet: »Utskottet förutsätter dock att utredningsförslagen, med hänsyn till dessa frågors stora betydelse inte minst för berörda bygder, skyndsamt prövas av Kungl. Maj:t samt att resultatet härav redovisas för riksdagen.» Till detta kunde jag ju säga att en mycket stor snabbhet ådagalagts, eftersom proposition aviseras nästan omedelbart. Men uppläggningen är naturligtvis felaktig. Just därför att vi ändå nått fram till det åsyftade resultatet ber jag i alla fall att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi behöver inte tvista om huruvida det var en hel vecka innan som vi hade detta ärende uppe till behandling i fjärde avdelningen — det lämnar jag därhän. Vad jag sade i mitt inlägg var att statsutskottet in pleno hade sammanträde tisdagen den 11 mars och att departementschefen torsdagen den 13 mars talade om att det skulle bli en proposition i frågan. Nog kunde man åtminstone ha meddelat oss en eller två dagar i förväg, varefter vi i statsutskottets plenum hade kunnat återkalla motionerna till avdelningen för att verkligen behandla dem på det sätt som de skall behandlas på. Jag kan dela herr Bengtsons farhågor beträffande vilken metod som skall användas i detta läge. Men liksom herr Ferdinand Nilsson har jag en känsla av att man kan börja ifrågasätta om det är rimligt att vi sitter här och avslår motionerna. Inte bifaller vi motionerna — om herr Persson fått den uppfattningen har han läst dåligt. De är ju avstyrkta. Har man nu motionsrätt i anslutning till propositionen i precis samma frågor som riksdagen normalt endast har att enligt grundlagen ta upp till behandling en gång per session? Jag vet inte. Jag var tveksam och hittade ingen bättre lösning, när jag såg detta underliga förhållande, än att ställa det yrkande som jag ställde nu. Jag har nog ingen orsak att ändra min uppfattning i den frågan.